Fru talman! Är det så att centern tänker tillämpa den av Görel Thurdin kallade undantagsregeln som finns för industrier som förbrukar mycket energi, då stämmer inte deras intäkter. Jag vet inte vem som har det värst när det gäller resorna. Ni i centern väckte en motion med anledning av Irakkonflikten. I den hade ni fyra yrkanden. Alla fyra skulle leda till en förhöjning av drivmedelsförbrukningen i Sverige. Ni skrev att sedan skattereformen trädde i kraft har prisökningen varit 1 kr. och att 25 öre av detta är moms. Men så är ju inte fallet. Ni kan aldrig lära er att 20 % av varupriset utgörs av moms. Men så småningom går det upp för er. Priset ligger alltså 1 kr. högre. Sedan skrev ni att detta i vissa Norrlandslän har förorsakat kostnadsökningar på 7 000--8 000 kr. Det innebär att den i detta län som har en bil som drar ca 0,9 liter per mil alltså sitter Sedan säger Görel Thurdin att detta inte är ett problem utan att detta är höjden av effektivitet. Det blir ju så. 8 000 dividerat med den krona som blir 90 öre om man förbrukar 0,9 liter per mil. Lagrådet har som sagt granskat frågan om bostadsrätterna ett par gånger. Syftet till att regeln har kommit till är att man skall kunna tillämpa schablonregeln även på bostadsrätter. Vi vill ha en likformighet, en likställdhet. Det finns ju inte någon större bostadsbrist i Stockholm när det gäller bostadsrätter. Jag hade en brorsdotter som sökte bostadsrätt, och hon hade åtminstone 300 stycken små, fina lägenheter att välja på. Man säljer dem ju inte, man behöver inte sälja dem. Man har dem av ett helt annat skäl. Priserna ligger där de ligger eftersom beskattningen är skev. Om man bygger en bostadsrätt för 1 miljon blir beskattningen helt annorlunda än om man bygger en villa för 1 miljon om det visar sig att schablonregeln är förmånligare. Detta vill vi undvika. Avslutningsvis vill jag ta upp energipriserna. Det sades beträffande finansieringen att man inte skulle behöva bidrag. Jag tror att många kommer att behöva bidrag, framför allt arbetslöshetsbidrag. Jag har här en förteckning från Bo Berggren. Jag tror nog att han kan den bransch som han lämnade. Hans budskap till oss är entydigt: Inga elprishöjningar.

Fru talman! Jag vill först säga till Bo Lundgren att politik faktiskt inte bara är en lek. Det handlar om människors vardagsliv i allra högsta grad. Ibland raljerar man med det och försöker blunda för det i beslut som fattas i denna kammare. Jag kan bara observera att endast två partier försöker göra något för att åstadkomma ett sänkt skattetryck, moderaterna och centerpartiet. Bo Lundgren lär inte kunna säga emot det. Det är riktigt att hålla sig till verkligheten när det gäller vad partier gör och inte gör. Kjell Johansson, jag har inte sagt att det inte är ett problem om människor tvingas åka långt för att försörja sig, fastän de fortfarande vill bo kvar där de kanske har bott länge och där de trivs. Deras barn kanske också går i skola där. Vi har försökt tala om att folk tycker att det är ett problem. Men de tycker inte att det är särskilt roligt att deras ekonomi skall vara så beroende av att de har ett arbete just på den ort där de bor, så att de inte ens under en övergångsperiod, medan de försöker skaffa sig ett annat jobb på hemorten,kan söka sig till en annan arbetsplats på annan ort. Det visar på litet nonchalans gentemot vardagsmänniskan. Jag träffar oerhört många vardagsmänniskor. Kjell Johansson träffar människor som har skattefria inkomster och skattefria förmåner, har jag förstått. När det gäller energibeskattningen och begränsningsregeln för företag i Norrland har vi visat på ett system som inte kräver mer finansiering än vad ni har lyckats visa på. Ni kommer med osaklig kritik. Vi kan ha olika syn på energimomsens varande eller icke varande. Kom dock inte med argumentet att det inte är finansierat. Det är faktiskt inte riktigt. Man lägger på 25 % moms, vilket utgör 20 % av priset. Det kan jag hålla med Kjell Johansson om.
Fru talman! Jag tänker inte stå och träta med Görel Thurdin om vem som träffar flest vardagsmänniskor. Jag skall bara kortfattat säga att det frestade på när Görel Thurdin talade om beskattning av näringsfastigheter, eftersom jag själv råkar ha en. Det frestade också på ganska mycket när hon talade om vad resemontörer tjänar eller inte tjänar, eftersom jag i halva mitt liv har varit resemontör. Redan när jag var ung -- det kan vara trevligt för mig att få återknyta till min ungdom ett litet slag -- kunde jag konstatera att civilingenjörer inte hade en chans inkomstmässigt mot resemontörerna när det gäller pengar i handen efter skatt.
Fru talman! Jag noterar att Kjell Johansson inte talar om kvinnorna i hemtjänsten. Han talar enbart om resemontörerna. Han glömmer att ta med de traktamenten som utgår när man har varit ute. Jag kan inte se att vi har haft så stora åsiktsskillnader när det gäller att ta itu med detta. Det här med resorna var faktiskt något helt annat.

Fru talman! I afton tas det tredje steget i skatteomläggningen. Kjell Johansson sade att man nu sätter tillfällig punkt för reformarbetet. Där har Kjell Johansson rätt. Det är en tillfällig punkt i den nästan ändlösa vandring som skattepolitiken utgör. Kammaren har tagit tre rejäla kliv åt höger. För min och för vänsterns del hoppas vi och arbetar för en annan ordning, där vi tar såväl stora som små steg åt vänster. Det tror jag kommer att bli nödvändigt. Fru talman! Jag skall försöka undvika fällan att hemfalla åt recensioner. De verkligt viktiga recensenterna, skattebetalarna och väljarna, kommer snart med sina omdömen. Jag tror mig veta att regeringen och folkpartiet hoppas på senkommet beröm. Till viss del kan de bli bönhörda. Omläggningen är konstruerad så att godbitarna främst faller ut under nästa år, dvs. valåret 1991. Räkningen har betalats såväl i förskott via indirekt skatt som per efterkrav via kapitalbeskattningen. På sikt är det inte ettårsresultaten som räknas utan effekterna i det långa loppet. Där menar jag att omdömet kommer att bli hårt i vad gäller fördelningseffekterna. Efter hand kommer alla att kunna se om Sverige rör sig mot ökad ojämlikhet eller inte. Det har gjorts gällande att denna skatteomläggning är fördelningspolitiskt neutral. Det finns t.o.m. de som hävdar att omläggningen betyder att låginkomsttagarna vinner medan höginkomsttagarna förlorar. Så är naturligtvis inte fallet. En prognos för framtiden kan man få genom att studera samtidshistorien. I början på 80-talet, som Kjell Johansson påpekade, gjorde socialdemokraterna och folkpartiet också upp om marginalskattesänkningar. Då var det visserligen inte fråga om århundradets reform utan bara en underbar natt, men idén var densamma. Då liksom nu skulle vinsterna för de bäst ställda motverkas genom andra åtgärder, t.ex. avdragsbegränsningar. Till en del fungerade detta, men slutomdömet om den underbara natten kan utläsas t.ex. i den statliga långtidsutredningen. Fru talman! Jag vill citera ur långtidsutredningen: Skattesystemets omfördelande förmåga minskade. En bidragande orsak till detta kan ha varit skattereformen 1983--1985''. Långtidsutredningen fortsätter: ''Sammantaget hade skatter och transfereringar en något mindre omfördelande effekt 1987 än 1982.'' Detta finns angivet på s. 364 i långtidsutredningen. På samma sätt kommer det att gå nu. Jag påstår inte att alla kommer att förlora på skattereformen. Många kommer tvärtom att vinna. Vissa kommer t.o.m. att vinna väldigt mycket. Min poäng är att de som har det bäst ställt nu kommer att vinna mest på omläggningen. De som har inkomster runt 150 000 vinner ca 10 000. De som har inkomster på det dubbla, runt 300 000, vinner ungefär 30 000, dvs. det tredubbla. Till den som inte tror mig rekommenderar jag läsning av långtidsutredningen på s. 376, där man visar jämförelser med de berömda decilerna. Man gör en jämförelse mellan decil 5, medelinkomsttagare, och decil 9, höginkomsttagare. Differensen är 1,6 % till höginkomsttagarnas förmån. Därtill skall man lägga att vi alla här i kammaren vet att man i regeringskretsar för närvarande diskuterar sänkt kapitalbeskattning. Då kommer vi att få ytterligare vinklingar av de felaktiga fördelningseffekterna. Visst behöver Sverige en skattereform, men -- för att travestera ett ordspråk -- socialdemokraterna har gjort det goda till det bästas fiende. Att minska marginaleffekterna för inkomsttagare i låga eller normala inkomstlägen var förvisso riktigt. Att skapa rakare och enhetligare regler som bidrar till att minska möjligheterna till skatteundandragande är vettigt. Att sänka skatten på arbete och öka skatten på kapital är utmärkt. Det var emellertid inte nödvändigt att gå från en ytterlighet till en annan. Man har gått från uppemot 50 % i marginalskatt för låginkomsttagare som tjänar 100 000 kr. om året till 50 % i marginalskatt för folk som tjänar 100 000 i månaden. Sådana tvära kast är inte möjliga. När man gör så, då slänger man ut inte bara barnet med badvattnet, utan man hivar också ut baljan. Frågan är om inte också syskonen åker med på samma resa. Det brukar så småningom bli ensamt i stugan för dem som ägnar sig åt sådan storbyk. Det är närmast tragiskt att den socialdemokratiska ledningen inte förstod att Bengt Westerberg förlorade förra valet på sin skattepolitik. Trots detta steg man in bakom skaklarna, drog upp folkpartiet ur diket och drev dess skattealternativ till seger. Möjligen trodde socialdemokraterna att man genom ett bondeoffer skulle kunna gå från en underbar natt till en fast förbindelse med folkpartiet -- allt för att trygga regeringsmakten. Den planen stäcktes emellertid när skattereformen väl var i hamn. Folkpartiet skrev denna höst kontrakt med moderaterna. Nu kan socialdemokraterna erinra sig en annan schackterm: Skåda aldrig given häst i mun. I dag är enligt socialdemokraternas skattepolitik 30 % i skatt det bästa. Tyvärr håller ni på att bli bönhörda även på andra områden. Men talet om den enhetliga skatten på 30 % är i mångt och mycket en myt. Inkomstbeskattningen blir 30 % för vanliga inkomsttagare om kommunalskatterna sammantaget råkar uppgå till just 30 %. Men skillnaden mellan högsta och lägsta kommunalskatt varierar med mellan 6 och 7 kr., från betydligt över till väsentligt lägre än 30 kr. Kapitalbeskattningen sägs bli 30 %. Men i verkligheten finns en rad undantag. Beskattningen är lägre för t.ex. allemansfonder, pensionsfonder och reavinster. Dessutom finns specialregler som sänker skattesatsen för aktier. Allt detta gör att det är lika riktigt att tala om 30 % i kapitalbeskattning som ett undantag i stället för en regel. Företagsbeskattningen sägs vara 30 %, och det är den formellt. Men genom införandet av en särskild skatteutjämningsreserv ligger den effektiva skatten på ca 20 %. Riv upp skattereformen, säger vi i vänsterpartiet. Lägg om skattekursen i den riktning som vänsterpartiet redovisat. Vänsterpartiet har föreslagit en strikt kapitalbeskattning efter 30 %. Vänsterpartiet har också föreslagit en företagsbeskattning på 30 % utan särskild skatteutjämningsreserv. Även det är en internationellt sett låg företagsbeskattning. Vänsterpartiet menar att det är rimligt att ha en inkomstbeskattning som ger högre marginaleffekter än 50 % för höginkomsttagare. Vi har föreslagit 60 % vid en inkomst på 240 000 kr. och 40 % vid 300 000 kr. Vi kan diskutera justeringar såväl uppåt som nedåt. Men ett är säkert: 50 % som högsta gräns t.o.m. för miljonärer ger sneda fördelningseffekter. Nu tror jag inte att det är möjligt att uppnå dessa förbättringar under innevarande riksmöte, dvs. innan opinion och väljare tvingar fram nya beslut. Men på några punkter borde ändå skattepaktspartierna besinna sig. I det här betänkandet finns några sådana punkter som jag vill yrka bifall till. Det gäller reservation 21 om förmån av fri bil och reservation 24 om drivmedelsbeskattningen. Jag skall kommentera dessa reservationer samt förslaget om slopat grundavdrag för inkomster över 180 000 kr. Ett av syftena med skattereformen sägs vara att ta bort skattefria öar och förenkla skattesystemet. I fråga om tjänstebilarna har man uppenbarligen misslyckats med bägge syftena. Jag måste säga att det är anmärkningsvärt att t.o.m. ett så bil och företagarvänligt parti som moderaterna inser vad socialdemokraterna och folkpartiet vägrar se, nämligen att marginalkostnaden för privatbruk av tjänstebilar är lika med noll. Regeringen och folkpartiet må besinna sig och acceptera vår begäran om att ta fram nya regler. Om inte, så förlorar i varje fall socialdemokraterna all trovärdighet vad gäller inriktningen att begränsa bilismens avigsidor. Jag hoppas att utskottets ordförande tar upp denna fråga till diskussion och klargör i vilken takt omprövning sker inom socialdemokratin. En annan given punkt där skattesystemet måste ändras gäller frågan om grundavdragen. Sverige har internationellt sett låga grundavdrag. Grundavdrag brukas i de flesta länder för att tillgodose bärighetsprincipen, dvs. att låga inkomster inte skall belastas av ett högt skatteuttag. I beslutet i våras erkände riksdagsmajoriteten denna princip även för Sverige, varpå grundavdraget höjdes inom vissa lägre inkomstskikt för att sedan trappas av igen. Märkligt nog avslogs vänsterpartiets förslag om att slopa grundavdraget för inkomster över 180 000 kr. Jag tror att en riksdagsmajoritet snart kommer att dela vår ståndpunkt i denna fråga. Hittills har jag inte mött några argument mot kravet på ett slopande av grundavdraget vid inkomster över 180 000 kr. Grundavdrag vid sådana inkomster är inte fördelningspolitiskt riktigt. Ett slopande av grundavdraget i sådana fall skulle ge samhället inkomster på ca 5 miljarder kronor, kanske mer. Jag förutsätter, kanske med rätta, att centern och miljöpartiet ser positivt på denna tanke, men vad säger övriga partier? Inom folkpartiet har man tidigare varit pigg på att avveckla grundavdraget. Samma parti har uttryckt visst intresse för att minska indirekta skatter såsom momsen. Kanske kan detta vara ett finansieringsbidrag? För folkpartiet har väl inte lämnat idén om att skattesänkningar i vart fall delvis måste finansieras? Fru talman! Jag har ofta varit hård i mina omdömen om socialdemokraternas skattepolitik, och jag känner mig tyvärr tvungen att vara ännu hårdare. I går fick vi SCB-siffror som stämmer till eftertanke. Moderaterna och folkpartiet vill bilda regering, och SCB visar att möjligheten, eller snarare risken, finns för att detta skall bli verklighet. Moderaterna har höga siffror, och uppgången började på senhösten 1988. Det var vid samma tidpunkt som Kjell-Olof Feldt gjorde sin Canossa-vandring och anslöt sig till nyliberal skattepolitik. Vad vi nu ser är att Carl Bildt har rätt när han säger att folk hellre röstar på orginalet än på en blåkopia. Men kanske kan dessa siffror tillsammans med varningsorden från LO-Malm och TCO leda till att väckarklockan ringer på Rosenbad. Då kan vinden vända. Men, fru talman, som man säger i visan: Ingen dager synes än. Kanske finns det ändå en liten men viktig ljuspunkt, ett litet undantag. Skatteomläggningen skulle finansieras. Nu skedde det inte fullt ut, utan till väsentliga delar förlitade sig folkpartiet och socialdemokraterna på s.k. dynamiska effekter. Men visst intog folkpartiet en rimligare hållning i finansieringsfrågan än moderaterna. Förmälningen mellan de moderata folkpartiliberalerna och de mer nyliberala moderatliberalerna -- de två partierna börjar ju glida samman -- har lett till att finansieringskravet har minskat även hos folkpartiet. Så fanns det plötsligt ingen samsyn mellan socialdemokraterna och folkpartiet när det gällde att finansiera ett bortfall på 2 miljarder, när lagrådet av tekniska skäl stoppade den särskilda löneskatten på pensionsinbetalningar. Det var en skatt som såväl folkpartiet liberalerna som vänsterpartiet i princip redan tidigare ställt sig bakom. I stället föreslog regeringen att den allmänna löneavgiften skulle höjas med 1,3 procentenheter under första halvåret Fru talman! Vänsterpartiet har ingen anledning att ta fullt ansvar för finansieringen av regeringens skatteuppgörelse med folkpartiet. Inte heller har vänsterpartiet någon anledning att bidra till att inkomstbeskattningen sänks utan att detta finansieras. Det skall erkännas att vänsterpartiet på en rad andra områden har framlagt förslag i vilka reses krav på finansiering. Regeringens skatteomläggning får sneda fördelningspolitiska effekter. Även moderaterna har kritiserat omläggningen för detta. Moderaterna menar dock att fördelningsfrågan skall lösas genom att skatteuttaget minskas. Men en orättvis reform blir inte rättvisare för att man underlåter att finansiera den. I utskottet har en majoritet kunnat skapas om att reservera 600 milj.kr. av inkomstförstärkningen för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utskottets majoritet skriver bl.a. ''att man nu bör skapa beredskap för att motverka en allmänt befarad arbetslöshet''. Utskottets majoritet understryker vidare vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik i form av kompetenshöjande insatser, t.ex. utbildning och andra offensiva åtgärder, samt någon form av beredskapsarbeten. Utskottet konstaterar därjämte att dessa insatser inte minst bör gälla den kommunala sektorn. Vänsterpartiet anser att dessa ställningstaganden är mycket viktiga mot bakgrund av att propåer har rests om att arbetslösheten borde tillåtas stiga för att bekämpa inflationstendenser i ekonomin. För vänsterpartiet är det av stor vikt att slå vakt om den fulla sysselsättningens princip, och vi ser det som tillfredsställande att skatteutskottets majoritet har anvisat medel för att hävda denna princip. Inte minst viktigt är då att även reservera medel för beredskapsarbeten -- detta för att motverka tendenser till långvarig arbetslöshet som kan leda till att människor slås ut för gott från arbetsmarknaden. Detta är en ljuspunkt. Naturligtvis är vi i vänsterpartiet inte fullt nöjda med allt i denna uppgörelse. Men det är en viktig princip att arbetslösheten aktivt skall bekämpas, och uppgörelsen visar att socialdemokrater liksom vänsterpartister i utskottet kan lösa problem på ett rimligt vis när utskotten ges tid och möjlighet att arbeta på ett konstruktivt sätt. På samma sätt kunde vänsterpartister och socialdemokrater komma fram till vettiga lösningar på skolområdet och vad gäller bostadsfinansieringen. Om det så finns några ljuspunkter på vänstersidan kan man dock undra vad som skall komma ut från ett eventuellt samarbete mellan moderaterna och folkpartiet liberalerna, t.ex. på skatteområdet. Socialdemokrater brukar säga att borgarna inte kan samarbeta. Där har s-sidan fel. På västkusten där jag kommer från brukar man säga att det ordnar sig nog med skridskor bara det blir is. Och blir det bara borgerlig majoritet så kommer de nog sams Bill och Bull. Det tror jag. Då är det mer intressant att få reda på var samsynen kommer att läggas. Vid alla steg i skatteomläggningen så har moderaterna reserverat sig på så gott som alla punkter. I detta betänkande har moderaterna presenterat 43 reservationer, av 75 avgivna. Och då väl att märka att detta var ett begränsat urval enligt moderaternas eget särskilda yttrande. Om moderaterna skall vidhålla sin linje i en tänkt regering då kommer sannerligen skattereformen att rivas upp, om än i fel riktning. Nu begär jag inte att moderaterna eller ens folkpartiet skall presentera en färdig samsym vid dagens kammardebatt, men nog vore det en bra varudeklaration för väljarna att få reda på från moderaterna vilka reservationer som är särskilt viktiga att få gehör för, och nog vore det bra om folkpartiet kunde deklarera vilka punkter man är särskilt noga med att behålla. Finansieringskravet är något som man kommer att fortsätta släppa efter på. Kjell Johansson sade visserligen inte att Bo Lundgren var jultomten, men han antydde i varje fall att Bo Lundgren kände tomten eller hade nära relationer. Om folkpartiet nu börjar ge efter för ett slags moderat tomtebrus, är då Haga och Rosenbadsförhandlingarna om skatterna ett gigantiskt Svarte Petter där socialdemokraterna blev sittande med Petter? Kammaren och de skattskyldiga och väljarna vill nog gärna har klara svar på dessa funderingar innan valet. Jag tror att svaren kommer att avgöra en hel del av valresultatet. Kanske får vi ett preliminärt svar redan om någon minut. Den moderate ledamoten har här talat om de förkättrade planerna och om hur eländiga de är. Men det finns tydligen en plan som är alldeles utmärkt, och det är den planmässiga sänkningen av skattetrycket. Det är tydligen skillnad på planering och planering. En plan finns som är godkänd, och det är när man sänker skattetrycket. I alla sina reservationer kan man ange bärande skäl och argument, men det finns en underliggande tydlig ström och det är: Sänk skattetrycket så löser sig allting. Det är ungefär som de vises sten. Men det finns länder som sänkt skattetrycket år efter år, och de sociala problemen har ökat. Det finns länder som har bekämpat inflation och arbetslöshet med politik som liknar den, och dessa länder har lyckats åstadkomma såväl hög inflation som hög arbetslöshet. Så det är väl inte givet att skattesänkningar löser alla problem. Själv är jag för att ta ned skattetrycket därest vi får den situationen att behov av transferering minskar och därest vi får bättre inkomstfördelning. Då behöver vi inte utnyttja skattesystemet för att rätta till de skevheter som marknaden ger upphov till. Kan vi få en mer socialt anpassad marknad, ja då kan vi sänka skatteuttaget, men först då. Vi kan inte gå andra vägen.

Fru talman Det blir inget preliminärt besked här i kväll -- jag tänker inte försöka klara ut folkpartiets långsiktiga skattepolitik här. Vi får hitta något bättre tillfälle. Men Lars Bäckström skall inte behöva bli helt lottlös. Jag skall ge ett definitivt besked: Vi i folkpartiet kommer inte att slopa grundavdraget över 180 000 kr. Om man över huvud taget skulle göra någonting -- men det har vi inga som helst planer på -- skulle man i så fall trappa av det. Men slopar man det blir det ju inga 5 miljarder. När den som har 180 000 kr. i inkomst och höjer till 190 000 får han ju inget kvar, eftersom han blir av med sitt grundavdrag. Den som kommer upp i 200 000 får en 75 % marginalskatt, vid 210 000 kr. blir det 66 % osv. och sedan sjunker det när man kommit upp i miljoninkomster ner till nära 50. Jag kan inte tänka mig att ens Lars Bäckström vill ha ett sådant system.
Herr talman! Det är bra, Kjell Johansson, att vi kan börja debattera den saken, för just det som Kjell Johansson antydde är otänkbart för min del. Naturligtvis måste det bli en avtrappning. Vid inkomster över 180 000 kr. måste grundavdraget helt försvinna. Då får vi en marginaleffekt som blir något högre än den nuvarande. I dag handlar det om 33 % -- det kan gälla upp till ungefär 140 000 kr. Sedan kan det vara snabbare avtrappning. Marginaleffekten skulle då ligga på runt 40 %. Resonemanget är alltså riktigt om det handlar om den effekten. Det här skulle på det hela taget leda till en mycket bättre fördelningsprofil. Men den här frågan kommer vi att ha många fler debatter om. Jag tror att den framförda ståndpunkten så småningom kommer att vinna ett sådant gehör att folkpartiet liberalerna accepterar den. Vidare ser jag med spänning fram emot kommande debatter under våren. Vi kommer att ställa samma fråga om samsynen i skattepolitiken när det gäller folkpartiet liberalerna och moderatliberalerna. Det skall bli intressant att se hur detta kan formas till en helhet. Bo Lundgren tog upp tråden beträffande detta med vänsterpartiet kommunisterna som partiet tidigare hette. Ja, vänsterpartiet kommunisterna hette en gång i tiden Sveriges kommunistiska parti. Då trodde Sveriges kommunistiska parti på en allomfattande plan -- det är riktigt. Men även moderata samlingspartiet, högerpartiet, hade en gång uppfattningar som man nu har gått ifrån. Vi utvecklas i takt med tiden -- det är korrekt. Sedan tycker jag att detta med planmässigheten är någonting intressant. Det finns ju ett stort mått av planmässighet inom vad som kallas marknadskapitalism -- inom de stora trusterna, monopolen, kartellerna och, inte minst, näringslivets takorganisationer. Det finns också en typ av anarkistisk kapitalism i tredjevärlden som resulterar i svält. Men det finns ytterligare en aspekt här: Den marknad som vi har haft har inte varit den nattväktarstat som ni vill återskapa, utan det har varit fråga om en marknadsekonomi med en stark arberarrörelse, med en stark facklig rörelse, som har kunnat driva högerpolitiken på reträtt. Därför har vi fått välfärd i detta land. Välfärden har vi alltså inte fått tack vare moderaterna, utan tack vare svenska folkets och de svenska folkorganisationernas insatser. Men framför allt har vi fått välfärden genom individens arbete -- vid skrivbordet eller vid maskinen. Det är alltså varken moderater eller industriledare som har byggt upp välfärden, utan människorna själva. Något som jag har funderat över -- jag skall försöka återkomma senare, Bo Lundgren -- är följande fråga: Finns det någon skatt som moderaterna inte vill sänka? Ni vill ju ta bort alla skatter. Men finns det alltså, Bo Lundgren, någon skatt som ni inte vill sänka omedelbart?

Herr talman! Först skall jag berätta litet grand om lille herr Svensson och hans vanliga familj. Hemma hos Svenssons är det på det viset att man, när man skall kosta på sig en utgift, först ser till att det finns pengar i kassan. Herr och fru Svensson låter litet tjatiga när de får tala om detta för barnen gång på gång. Men egentligen förstår barnen mycket väl att det måste vara på det viset när det gäller pengar och ekonomi. Egentligen borde det vara likadant hos store herr Larsson och i hans stora rike, men det är det inte. Där är det på det viset att två politiska partier, herr Larssons eget parti och folkets liberala parti, tillsammans har drivit igenom en skattereform, där den tydligaste effekten är en kraftig sänkning av inkomstskatten för dem som har det bäst, som har de högsta inkomsterna. Givetvis kostar sådant pengar, och en del av finansieringen har de två partierna kunnat enas om -- t.ex. beträffande moms på kollektivtrafiken, för att nämna en sak. Sedan hade man också tänkt sig en inkomst genom att ta ut en löneskatt på pensioner. Den skatten skulle betalas när pensionerna tjänas in. Det där var litet komplicerat, och det kunde inte direkt accepteras av lagrådet. Därför saknades det 2 miljarder när det gällde att bekosta skattesänkningarna. Tydligen har folkpartiet och socialdemokraterna inte kunnat komma överens om ett sätt att ta in de pengarna. Men påhittig som han är, herr Larsson, föreslog han då att man skulle öka den allmänna löneavgiften med 1,3 % -- dvs. under första halvåret 1991 öka uttaget av skatt på arbete. Inga andra än socialdemokraterna tyckte om den lösningen. Men nu har räddaren trätt fram: Vänsterpartiet har erbjudit sig att stödja finansieringen av skattereformen -- givetvis inte utan villkor! Vänsterpartiet fordrar ett antal åtgärder för att befrämja sysselsättningen -- riktigt vad vet man väl inte ännu. Men man vet att det kommer att kosta 600 miljoner, som alltså skall reserveras för ändamålet. Vi i miljöpartiet de gröna anser att lösningen är lika förvånande som den är förkastlig. Man finansierar inte en budget genom att hitta på nya utgifter. Och man främjar inte sysselsättningen genom att höja löneavgiften med 2 miljarder. Folkpartiet och socialdemokraterna, som var så överens om att sänka höginkomsttagarnas skatt, borde faktiskt också ha ett ansvar för att budgeten går ihop. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4. Det gäller då mom. 1. Flera av riksdagens partier talar faktiskt om miljöfrågor precis som om de vore intresserade av en radikal förbättring av miljön. Det är dock bara i vår skattemotion som miljön har prioriterats. Varför har man t.ex. åstadkommit en skattereform som gynnar privatbilismen mer än kollektivtrafiken? Momsen på kollektivtrafiken drabbar direkt hushållen och indirekt miljön, eftersom det kan befaras att många inte använder sig av kollektivtrafiken. Vi i miljöpartiet de gröna anser att momsen på kollektivtrafiken skall bort. Jag yrkar bifall till reservation 27. Det gäller då mom. 15. Den voteringen kommer att bli intressant inte bara för utskottet och kammarens ledamöter utan också för miljövänner och vänner av kollektivtrafiken landet runt. Sedan vill jag något kommentera de höga drivmedelspriser som Irakkrisen har orsakat. Internationellt sett innebär det höga oljepriset en omfördelning mellan de oljeproducerande och de oljeimporterande länderna. Särskilt länderna i tredje världen drabbas ytterst allvarligt. För Sverige som helhet, liksom för i-världen i stort, kan de ökade utgifterna klaras. På grund av mervärdeskatten på bensin kommer statskassan t.o.m. att tjäna litet på krisen. Inom Sverige blir det dock en viss omfördelning. De som utnyttjar bil eller andra transportmedel förlorar en hel del, både till oljeproducenterna och till statskassan -- i varje fall gäller det den sena effekten och kompensationen. Vi föreslår i reservation 30, som jag yrkar bifall till, en skatterabatt om 2 000 kr. till glesbygdsbor i arbetsför ålder -- dvs. mellan 19 och 65 år -- och en rabatt om 1 000 kr. för övriga. Det här är enkelt att administrera och det erbjuder den enskilde valfrihet. Om han eller hon vill eller kan minska sitt transportarbete, har man den valfriheten. Det lönar sig, och det måste vara bättre för miljön. Annars täcks förtjänsten delvis av rabatten Min sista kommentar gäller den barocka regeln om beskattningen av förmånen av fri bil, utan hänsyn tagen till körsträckan. Det var dock hoppfullt att höra -- jag tänker då på debatten som Bo Lundgren och Kjell Johansson hade -- att en lösning är i sikte. Det här är en gammal miljöpartifråga. Eftersom jag hörde att vänsterpartiet är på samma linje som vi yrkar jag bifall till reservation 20. Både reservation 20 och reservation 21 lyder ju under samma moment. Herr talman! Betänkandet innehåller många detaljer som vi har diskuterat tidigare och som vi skall återkomma till. För tids vinnande hänvisar jag den nyfikne ledamoten till våra reservationer, som jag till fullo står bakom. När det gäller yrkandena om bifall till reservationerna handlar det speciellt om reservationerna 4, 20, 27 och 30.

Herr talman! För att inte skatteutskottet skall få alltför dåligt rykte bland hemlängtande riksdagsledamöter skall jag korta ned mitt anförande högst avsevärt. Inför den här imponerande församlingen är det kanske på sin plats att påminna om att det i dag, faktiskt nästan på dagen, är ett år sedan riksdagen fattade beslut om första steget i den stora skattereformen. I dag tar vi alltså det tredje och sista steget beträffande genomförandet av den reformen. Därmed sätter vi punkt för ett arbete som har tagit mer än tre år. Det har varit ett minst sagt grundligt utredningsarbete. Varje del av det gamla systemet har genomlysts, och varje litet nytt förslag har analyserats. Absolut ingenting har lämnats åt slumpen. Statliga utredningar -- med landets absolut främsta skatteexpertis -- har arbetat sedan 1987, och i ett fall ända sedan 1985. Hundratals remissinstanser har granskat förslagen. Ett mycket stort antal tjänstemän i finansdepartementet och i skatteutskottet har berett förslagen. Detta -- kan man väl säga -- är i sanning svensk grundlighet när den är allra bäst. Men det är heller inte vilken reform som helst. Här är det fråga om den största skattereformen någonsin i Sverige. Och vem vet -- kanske benämns den rent av som århundrades skattereform i framtidens historieböcker. Ändå är reformarbetet säkert inte alldeles färdigt. Vi kommer med största sannolikhet att upptäcka att det finns saker och ting som behöver rättas till. Det vore väl närmast konstigt om ett så omfattande reformarbete skulle vara fullständigt perfekt från allra första början. Om det t.ex. skulle visa sig att det fortfarande finns fördelningspolitiska orättvisor eller om nya kryphål i skattelagstiftningen skulle dyka upp, ja, då måste vi vara beredda att ingripa. Därför måste reformen följas upp och utvärderas mycket noggrant. Regeringen har, som alla vid det här laget vet, tillsatt en särskild kommitté som skall göra detta. Det kan tilläggas att kommittén redan är i arbete. Jag för min del är också övertygad om att de s.k. särintressena kommer att fortsätta sin envisa kamp för att förbättra sina skattevillkor. Många motioner kommer att väckas i det syftet, och mycken vältalighet kommer att utvecklas. Det blir krav på lägre krogmoms och lägre moms på persontransporter. Det blir krav på bättre villkor för idrott och annan ideell verksamhet. Det blir krav på bättre villkor för pensionssparande, användande av tjänstebil osv. Men tro mig -- dessa och andra särintressen kommer att få det allt svårare att göra sig hörda i skattedebatten! Människor kommer mer och mer att inse att de försämrade skattevillkoren, som dessa intressen onekligen får, mer än väl uppvägs av över 100 miljarder kronor i sänkt inkomstskatt. Människor kommer att upptäcka att ett enkelt och enhetligt skattesystem -- utan en mängd undantag och särregler -- är den bästa garantin för ett rättvist skattesystem, utan möjligheter för smarta och välbärgade människor till osund skatteplanering och skattefusk. Människor kommer att upptäcka att -- om nu dessa särintressen ändå skall gynnas, vilket naturligtvis inte kan uteslutas -- det bästa sättet inte är skattesubventioner. Annars får vi återigen det skattelapptäcke som tidigare har vållat oss så stora bekymmer. Herr talman! Det är viktigt att en så pass omfattande samhällsförändring som den som det nu rör sig om vilar på en bred parlamentarisk bas. Den ger nämligen de nödvändiga förutsättningarna för att vi skall få ett hållfast och varaktigt skattesystem. På så vis hinner människor vänja sig vid systemet. Framför allt hinner man lära sig hur det fungerar innan det ändras igen. Därför är det bra att socialdemokraterna och folkpartiet har kunnat enas om tagen och tillsammans konsekvent och målmedvetet har drivit igenom reformarbetet i riksdagen. Det är också bra att centerpartiet ställer sig bakom stora delar av reformen. Men moderata samlingspartiet ställer sig, som vanligt, vid sidan om och fortsätter på det viset sin sedan 1981 inledda skattepolitiska ökenvandring.

Ännu större pedagogiska problem, och det har vi märkt redan i dag här, kommer han att få när han skall förklara för sina väljare att hans parti tänker regera ihop med folkpartiet -- om han nu får den möjligheten efter valet 1991. Jag vet inte om ni som sitter här i kammaren nu lyssnade på Bo Lundgrens anförande. Jag lyssnade väldigt noga, och jag noterade alla hans målande beskrivningar av förslagen i skattereformen. Han sade faktiskt att förslagen i skattereformen var vanvettiga, galna. Han klippte sedan till rejält när han sade att förslagen är snurriga. Nu säger Bo Lundgren att han -- om han får den möjligheten -- skall regera ihop med ett parti som kan lägga fram vanvettiga och snurriga förslag. Naturligtvis kommer en mängd frågor att resas inom väljarkåren: Kommer moderaterna i den situationen, om de får möjlighet att regera ihop med folkpartiet, att kräva -- och den frågan har ställts tidigare -- att skattereformen skall rivas upp? Om svaret på den frågan skulle bli ja -- jag tvivlar på att jag får ett entydigt svar -- vad tror då Bo Lundgren att folkpartiet säger? Vi har ju fått en liten föraning här i diskussionen mellan Bo Lundgren och Kjell Johansson, och det var sannerligen inget kärleksgnabb -- snarare ett kraftfullt skilsmässogräl, skulle jag vilja påstå. Om svaret på frågan däremot blir nej, kommer nya följdfrågor som ett brev på posten: Vilka heliga skatteprinciper måste ni då överge? Vilka viktiga vallöften måste ni bryta? Bo Lundgren kan ju börja träna inför den kommande valrörelsen genom att verkligen försöka svara på frågorna nu. Det går inte att glida undan som Bo Lundgren hittills har gjort. Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas regeringens proposition nr 54 som har titeln Kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst och företagsbeskattningen, m.m. Bakom denna mycket allmänt hållna rubrik döljer sig ett stort antal förslag. Det rör sig om kompletteringar av det tidigare reformarbetet, om smärre justeringar av redan fattade beslut samt om lagtekniska regleringar och förbättringar. Utskottet ställer sig inte helt oväntat bakom nästan allt. Vissa förtydliganden och påpekanden gör man dock. På en punkt avviker utskottsbetänkandet något från propositionen. Det gäller då frågan om finansieringen av de sista 2 miljarderna i skattereformen. I propositionen föreslås att detta skall ske genom en höjning av den allmänna löneavgiften med 1,3 % under första halvåret 1991. Efter denna tidpunkt sker finansieringen genom en särskild löneskatt på vissa pensionsförmåner -- som det ursprungligen var tänkt. Utskottet instämmer -- efter en överenskommelse som har gjorts mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet -- i detta förslag. Samtidigt föreslår man, som Lars Bäckström har redogjort för, att 600 milj.kr. skall avsättas för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därmed blir skattereformen i det allra närmaste finansierad, och regeringens kamp mot inflationen underlättas. Man kan alltså på detta vis bidra till att bekämpa inflationen. På samma gång som vi gör detta uppnår vi det goda att beredskapen för offensiva åtgärder mot en befarad ökad arbetslöshet kan förberedas. Utskottet ställer sig också bakom en socialdemokratisk motion om att det s.k. taket på 2 500 kr. för skattereduktion för fackföreningsavgift skall slopas. Skälet till det är i första hand att det inte i dag finns någon begränsning i arbetsgivares avdragsrätt för organisationsverksamhet. Genom att ta bort taket skapas likformighet -- det är det viktigaste skälet -- mellan arbetsgivare och arbetstagare i detta avseende. Herr talman! Det har -- inte helt oväntat -- avlämnats ett stort antal reservationer till betänkandet, närmare bestämt 75 stycken. Jag tänker förskona riksdagen från en närgången granskning av dessa reservationer och bara göra några kortfattade övergripande kommentarer. De moderata reservationerna leder i de allra flesta fall till inkomstförsvagningar. Därmed följer man som väntat upp sin tidigare politik med en kraftig underfinansiering av sina skatteförslag. Det finns åtminstone en konsekvens i moderaternas förslag. Bo Lundgren säger att han under en tioårsperiod vill sänka skattetrycket i Sverige till den nivå som råder i Västeuropa i övrigt. Med en snabb överslagsberäkning kommer man fram till att det skulle innebära att moderata samlingspartiet vill sänka skatten i Sverige med ungefär 20 miljarder kronor per år. Det låter väldigt klämmigt och väldigt käckt. Men när man kommer över till frågan om var de pengarna skall tas, säger inte moderata samlingspartiet någonting. Då är man inte så käck och klämmig längre. De är t.o.m. så optimistiska att de föreslår att kostnaderna för det svenska försvaret skall ökas kraftigt. Det finns alltså ingen som helst trovärdighet i skattesänkningsförslagen från moderata samlingspartiet. Dessutom innebär de moderata inkomstförsvagningarna mycket stora skattelättnader för höginkomsttagare och kapitalägare. Det är inte heller särskilt förvånande. Det är en gammal och känd moderat fördelningspolitik. Även centerpartiets förslag underminerar skattereformens finansiering. Därmed förstärker man den underfinansiering som fanns redan i vårens centerförslag. Centern upprepar också sitt förslag om att ersätta energimomsen med punktskatter. Det är, som det har sagts tidigare, ett minst sagt uppseendeväckande förslag med tanke på att arbetslösheten nu har en tendens att öka. Förslaget innebär nämligen att man kraftigt försämrar villkoren för företagen. Det hjälper inte med några undantagsregler, Görel Thurdin, det drabbar företagen hårt. Det förstärker nedgångstendenserna i sysselsättningen. Det är något som bl.a. kommer att drabba den glesbygd som centerpartiet i andra sammanhang säger sig värna om. Det skulle finnas mycket att säga om enskilda reservationer. Det gäller också de relativt fåtaliga miljöparti och vänsterreservationerna. Tiden tillåter inte det. Låt mig bara till allra sist litet grand få beröra den fråga som Lars Bäckström har aktualiserat, nämligen det på nytt i vänsterpartiets reservation framförda kravet på en kraftig skärpning av företagsbeskattningen, utöver den som ingår i skattereformen. Det är som jag ser det en minst sagt äventyrlig politik att i den konjunktursvacka vi ser framför oss ytterligare försämra företagens konkurrensförmåga. Det vore intressant att få höra Lars Bäckström förklara hur den politiken går ihop med i andra sammanhang framförda bekännelse till den fulla sysselsättningens politik. Lars Bäckström talar ofta och varmt om ökad jämlikhet. Men den riktigt stora ojämlikheten är faktiskt arbetslösheten. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag håller med Lars Hedfors om att det är en stor och viktig skattereform. Därför har vi från centerpartiet varit med på stora delar av den. Vi har också varit med för att påverka reformen så att den skulle bli något så när bra för människorna i samhället. Vi har sett till att grundavdraget är kvar, för det var faktiskt borta från förslaget ett tag. Vi kan titta på reseavdraget, som i princip var på väg att slopas. Vi kan se på bostadsbeskattningen, som säkerligen hade sett ännu sämre ut än den gör i dag om inte vi i centerpartiet hade slagit larm om detta redan i utredningen. Jag noterade emellertid att det hos Lars Hedfors finns en viss beredvillighet till omtänkande. Jag noterade även att sådan beredvillighet finns hos folkpartiet. Men jag skulle vilja ställa en fråga. Reformen griper in i så många delar av samhället, bl.a. påverkar den utgifterna för våra bostäder. Till skattereformen hör också förslaget om bostadsfinansiering. Den diskuterades i utredningen och man sade att man skulle komma fram till ett finansieringssystem som blev bra till slut, eftersom det inte var så bra från början, med höjd byggmoms, investeringsbidrag och mycket höjda boendekostnader. Jag måste fråga Lars Hedfors om han har samma uppfattning som Oskar Lindkvist gav uttryck för i går. Han är i varje fall er ledande ledamot i bostadsutskottet. Han sade så här: ''Denna kammare har lyckats besluta att en bostadsrätthavare vid försäljning både skall skatta för eventuell vinst och för sin förlustandel i bostadsrättsföreningens bokföring. Nu får vi be om litet skärpning i finansdepartementet. Politik är inte bara matematik.'' Sedan säger han att han skall göra allt han kan för att medverka till en rättelse på detta område. Skall Lars Hedfors göra något annat än den som borde vara insatt i bostadsfrågopr? Jag tycker att det vore intressant att få svar på den frågan. Jag förstår att Lars Hedfors försöker få det att se ut som om centerns förslag om energimoms på något sett redan nu skulle ha åstadkommit förödande arbetslöshet. Jag tycker inte att vi skall trolla bort korten. Det är regeringens ekonomiska politik som rår för detta. Det skall vi komma ihåg. Höjd arbetsgivaravgift är här fullständigt fel.
Herr talman! Att motionera och att reservera sig är ibland som att ropa i öknen. Man får inte svar, inte ens ett eko. Jag refererar speciellt till en fråga som tre olika partier har motionerat om och som jag har pratat om här. Det är frågan huruvida momsen på kollektivtrafik borde bort. Det är inte bara dessa tre partier som har sagt så utan även miljörörelser i Sverige samt alla möjliga pendlare från norr till söder. Det är viktigt för oss att den momsen kommer bort och att det sker snart. Herr talman! Jag läser från betänkandet: Inte heller i denna del är utskottet berett att ompröva sitt ställningstagande och avstyrker därför... Det är så mycket motivering man har att komma med. Det är som att ropa i öknen. Om jag ropar till Lars Hedfors i denna kammare, kan jag få svar på när ni tänker avskaffa momsen på persontransporter, eller kommer jag då att få samma svar som i öknen, en tystnad?
Herr talman! Lars Hedfors ställde en fråga till mig om företagsbeskattningen. Jag vill svara genom att citera vänsterpartiets motion om den ekonomiska politiken på medellång sikt: ''Integrationen i världsekonomin gör att vinstläget i Sverige inte i längden kan avvika påtagligt från det i omvärlden. En för låg vinstnivå leder till att investeringarna i stället söker sig utomlands.'' Det kanske inte är allmänt bekant att vänsterpartiet har denna ståndpunkt, men det har vi. Vinstnivån kan inte påtagligt avvika. Men icke heller företagsbeskattningen bör påtagligt avvika från omvärldens. Det är vad den gör för närvarande. Jag tror mig veta att Lars Hedfors känner till att företagsbeskattningen i Sverige är den lägsta inom Västeuropa. Skatteutskottet besökte Belgien. Där hade man en vida högre företagsskatt för Volvo än man har i Sverige. När vi i skatteutskottet hade en utfrågning om företagsbeskattning erkände t.o.m. herr Lodin från Industriförbundet och dess skattedelegation att industrin visst kunde tänka sig att slippa skatteutjämningsreserv, om man fick ner skattesatsen till ungefär 23 %. Men hade man gjort så, hade Sverige framstått som industrins lågskatteland. Det hade blivit problem med internationell skatterätt om företagen såg till att beskattas i Sverige. Det hade t.o.m. kunnat bli problem inom GATT. Socialdemokratin har hemfallit åt någon slags talmystik, där man får allt att se ut som 30 %, oavsett om det är 30 % eller ej. Visst går det att ha ett normalt företagsskatteklimat, utan att ha Monaco för miljonärer och Sverige för företag. Det finns andra metoder att få produktivitet och utveckling. Ni gjorde felet 1982 att med superdevalveringen få för höga vinster och en inlåsningseffekt för industrin. Det är en av orsakerna till dagens kris. Det är riktigt som Lars Hedfors säger, att sysselsättningen är den viktigaste fördelningspolitiska frågan. Men den går att klara även med ett normalt skatteläge för företagen. Jag hoppas att Lars Hedfors kan avsätta någon minut, jag vet att det är ont om tid, till frågan om tjänstebilar. Särintressen skulle ju inte tillgodoses. Men två särintressen tillgodosågs i denna skatteomläggning; kottplockarna och Volvo. Det är en helt absurd lagstiftning vi nu har på detta område. Vi har reserverat oss enbart för att begära ett mer normalt skatteförhållande, så att inte kostnaden blir noll för att köra tjänstebilen privat. Finns det ingen beredvillighet, Lars Hedfors, att se över detta system?
Herr talman! Lars Hedfors sade att han skulle fatta sig kort, men han var egentligen ganska polemisk. Jag vet inte om vi sparar så mycken tid. Han började med att tala om ett praktgräl mellan mig och Bo Lundgren. Då har inte Lars Hedfors hört mig gräla ordentligt. Jag är inte riktigt överens med Lars Hedfors om att vi sätter punkt för skattereformen. Jag sade i mitt anförande att vi tillfälligt sätter punkt för vissa avsnitt. Jag är noga med att poängtera det. Däremot är jag inte beredd att här gå in på hur det besked som Lars Hedfors efterlyste skall se ut. Det får bli samma påpekande som Lars Bäckström fick och som jag även gjorde i mitt anförande. Beskedet om vår långsiktiga skattepolitik och hur vi bör gå vidare kommer vi att ge i januari i vår skattemotion. Där avhandlar vi i vilken takt vi tror att vi skall kunna sänka skattetrycket: arvs och gåvoskatterna, förmögenhetsskatten osv. De frågor som vi har varit överens om att utreda vidare är självfallet inte avslutade: särskild redovisningsmetod, nuvärdesavskrivning osv. Men jag skall inte polemisera. Det börjar bli dags att sammanfatta debatten nu. Jag vill tacka Lars Hedfors för ett gott år under vilket vi både i och utanför utskottet har arbetat bra tillsammans i en trevlig stämning. Jag tillönskar en välbehövlig vila och ber att få önska riksdagens personal och alla mina kollegor en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
Herr talman! Jag får tacka för de vänliga orden från Kjell Johansson och återgälda det samma. Det var litet trist, Kjell Johansson, att vi inte fick något besked om hur det tänkta samarbetet skall gå till. Väldigt många människor längtar och trängtar efter ett sådant besked. Jag har faktiskt roat mig med att räkna efter, Bo Lundgren, och funnit att det i de sammanlagda betänkandena om skattereformen finns inte mindre än 160 moderata motioner. På 160 punkter är ni alltså oense med folkpartiet om skattepolitiken. Ni kan inte tänka er att rucka på en enda av de punkterna eller kräva att de skall genomföras. Ni vägrar kategoriskt och konsekvent -- det är egentligen den enda punkten ni är riktigt konsekventa på -- att svara på frågan hur ni med så stor oenighet skall kunna komma överens i skattepolitiken framöver. Sedan svarade Bo Lundgren inte heller på nästa fråga. Han svarar över huvud taget inte på några frågor i dag. Det verkar inte särskilt käckt och piggt. Bo Lundgren svarade inte på frågan om varifrån han skall ta de 20 miljarderna om året som skall dräneras ur statskassan. Bo Lundgren har inget annat att komma med än bara ett löst rundsnack om att man måste få ned skattetrycket i nivå med EG-staternas skattetryck. Det vore bra om man någon gång kunde få ett konkret förslag från Bo Lundgren. Görel Thurdin ställde den stora och viktiga frågan om hur vi skall ha råd att bo. Hon gör precis samma fel som så många av skattereformens belackare gör: hon ser nämligen bara till de negativa sidorna och glömmer de positiva. De kraftigt sänkta inkomstskatterna skall ge oss denna möjlighet. Det är en annan sak att vissa bostadsföretag höjer hyrorna mer än vad skattereformen ger dem rätt till att göra. Frågan om beräkning av reavinst vid försäljning av bostadsrätter, Görel Thurdin, behandlades för sex månader sedan. Då var i stort sett alla -- lägg märke till det -- remissinstanser positiva till det förslag som vi lade fram. Det fanns i alla fall inte några invändningar från dem som var närmast berörda. Nu gör vi t.o.m. en förbättring av förslaget. Utskottet bidrar också till denna förbättring med ett särskilt påpekande. Det är något märkligt att man då talar om rättsövergrepp, särskilt som denna fråga har granskats av lagrådet -- precis som Kjell Johansson tidigare sade. Lagrådet har inte kunnat hitta något som tyder på rättsövergrepp. Jag skulle naturligtvis också vilja svara på Gösta Lyngås och Lars Bäckströms frågor, men jag får återkomma till deras frågor i en senare replik.

Herr talman! Jag vill gärna önska Lars Hedfors och mina kamrater i kammaren en god jul och ett gott nytt år. För Lars Hedfors del gäller detta även om jag inte får svar på min fråga om moms på kollektivtrafik, men jag hoppas på ett svar.

Herr talman! Vi i centern har ständigt hävdat att skatt skall betalas efter bärkraft. Människor skall inte behöva känna att de först skall betala skatt och sedan erhålla bidrag för att klara sin försörjning. Man skall kunna leva på sin lön, ha råd att betala sina boendekostnader och ha råd att åka till och från jobbet. Skatt skall tas ut så att arbete och företagande stimuleras. Det finns här förslag som går ut på att höja skatten på arbete, vilket stimulerar stimulerar det ena eller det andra. Centern vill stimulera sparande och decentraliserat ägande. Därför borde man som ett sparincitament ha infört ett sparavdrag. Det är viktigt att kunna spara både till nyföretagande och till boende. Vi i centern vill styra med skatter när det gäller miljö och resurshushållning. Det finns forskare som hävdar att om man fortsätter på den väg som nuvarande energipolitik har lett fram till, kommer energipriserna att bli mycket högre jämfört med andra alternativa lösningar. Skattereformen skall inte heller hota regional balans. Därför har vi haft synpunkter på t.ex. resekostnader och skatteutjämningssystem, som i och för sig är frågor som är under utredning. Vår målsättning är att sänka den totala skattekvoten. Jag vill än en gång säga att det egentligen bara är moderaterna och centern som har lämnat förslag om en sänkning. Vi i centern vill ha en differentierad moms med lägre skatt på nödvändig konsumtion. Det är märkligt att det nu när Sverige närmar sig EG med stormsteg och när man vet att EG-länderna kommer att tillämpa differentierad moms ändå inte går att införa differentierad moms som faktiskt bidrar till en lägre kostnadsnivå. Differentierad moms bidrar också till att kraven vid löneförhandlingar blir lägre. Nej, Sverige skall köra likformighetsprincipen i botten, kosta vad det kosta vill. Som ett exempel kan nämnas beskattning av värdepapper och skulder i utlandet. Här har det avreglerats genom valutaavreglering och kapitalavreglering. Nu skall det helt plötsligt byggas upp murar inom skattesystemet. Det är väl ändå ganska inkonsekvent, särskilt med tanke på det beslut som fattades häromdagen. Turistmomsen avviker definitivt från hur det förhåller sig inom EG-länderna. Varför kan man inte ta fasta på åtminstone det som man vet är bra för människorna och som främjar den ekonomiska effektiviteten, även om inte alla är av samma uppfattning? Jag vill avsluta med att önska skatteutskottets ledamöter och utskottskansliets personal, som har arbetat hårt, en god jul. Jag vill också skicka med Lars Hedfors en hälsning till statsrådet Erik Åsbrink. Jag har saknat en röd tomteluva här i kväll.

Herr talman! Herr Hedfors hann inte med att besvara min fråga. Det har jag full förståelse för, och då får jag möjlighet att utvidga den. Det finns fyra partier, alltifrån moderata samlingspartiet till vänsterpartiet, som har tagit upp frågan om tjänstebilar. Utskottet skriver: ''Det finns enligt utskottets mening inte någon anledning att göra ändringar i det beslut som riksdagen fattade så sent som i juni i år. Utskottet avstyrker därför motionerna''. Finns det verkligen ingen anledning? En rubrik i Svenska Dagbladet hade följande lydelse: Bra affär att köra tjänstebil privat''. Är inte detta en anledning att göra någonting åt problemet? Jag bläddrade i en reklambroschyr från ett större bilföretag -- jag tänker inte sponsra företaget genom att nämna dess namn. Där stod det att sänkningen av marginalskatten till 50 % har gjort att förmånsbil blir billigare netto att köra 1991 jämfört med 1990. Finns det verkligen ingen anledning att göra ändringar i den antagna lagstiftningen? De 200 tjänstebilar som det handlar om har en marginalkostnad på 0 kr. De är i huvudsak koncentrerade till storstäder med de miljöproblem som där finns. Finns det då verkligen ingen anledning att göra en översyn av tjänstebilsförmånen? Jag anser att den slutsats som skatteutskottets majoritet har kommit fram till är något udda. I vår reservation framför vi bara en hovsam begäran att regeringen skall lämna förslag för att denna skattefria zon skall kunna undanröjas. Vi vet att denna lagtext kom till efter en intensiv lobbyverksamhet av två svenska bilföretag. Det är viktigt att värna om sysselsättningen, men det kan nog ske på annat sätt än att ge en liten grupp av människor skattefrihet och låta dessa personer gratis köra bil så mycket de vill i storstäderna. Det är inte rimligt. Visst finns det anledning, herr Jag tror att det är klokt av socialdemokraterna att överväga det förslag som vi från vänsterpartiet har presenterat, nämligen att slopa grundavdragen för inkomster över 180 000 kr. Man skall naturligtvis inte använda sig av en stupstock, utan man bör fortsätta att arbeta på den väg som man har slagit in på. Ni har ju infört ett förhöjt grundavdrag för inkomster mellan 60 000 kr. och 90 000 kr. För inkomster därutöver är grundavdraget fast i en kort intervall för att sedan trappas av. Denna avtrappning kan då fortsätta så att grundavdraget helt försvinner vid inkomstskiktet 180 000 kr. Detta skulle ge stora inkomster till statskassan. Hur dessa inkomster sedan skall användas är en annan fråga. Man kan t.o.m. använda dem för att sänka momsen. Detta är något som ni inom socialdemokratin bör fundera över, för det har också mycket stora positiva fördelningspolitiska effekter.
Herr talman! När det gäller tjänstebilar har vi försökt att hitta en schablonmässig lösning som något så när överensstämmer med de faktiska kostnaderna. Det är klart att det kan uppstå smärre orättvisor i ett system med schabloner. För enkelhetens skull och för att man skall slippa bygga upp en omfattande byråkrati är det praktiskt att tillämpa schablonregler. Det är en bärande princip i hela skattesystemet, att alla former av konsumtion skall beskattas ungefär lika mycket. Det är inte skatten som skall vara avgörande för vilken vara eller tjänst man väljer att konsumera. Jag kan trösta Gösta Lyngå med att det har visat sig att kollektivåkandet i Sverige nu ökar. Jag hoppas att det är en julklapp som Gösta Lyngå uppskattar. Görel Thurdin tog upp den gamla klassiska centerfrågan om den differentierade momsen. Helt kort vill jag svara att vi inte tror att differentierad moms har några fördelningspolitiska effekter. Vi vet att man kan uppnå precis samma fördelningspolitiska effekter på annat sätt till mycket lägre kostnader. Det bör man tänka på i dagens situation. När det gäller Bo Lundgren och de 160 punkterna efterlyser jag fortfarande svaret på min fråga, men jag tror inte att jag kommer att få något. Bo Lundgren kan fundera över julen vilka av de 160 punkterna ni vill göra avsteg ifrån vid ett eventuellt samarbete med folkpartiet. Jag ber att få återgälda hälsningarna och önskemålen om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort, eftersom vi i vår reservation framför synnerligen väl underbyggda argument för vårt förslag om att det kommunala skattestoppet skall upphävas. Därmed yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! Så här nära jul ligger det nära till hands att erinra om vad vi kan läsa i åtminstone ett av evangelierna. För 2 000 år sedan utgick sålunda ett påbud från kejsar Augustus att hela världen skulle skattskrivas. I år utgår från den lilla världen, dvs. Sverige, ett påbud att alla medborgare skall beskattas för sina inkomster och utgifter. För tre år sedan utgick ett påbud från riksdagen att man i vår lilla värld skulle föra över ansvaret för den löpande folkbokföringen från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Jag tror inte att kejsar Augustus skulle ha gillat detta påbud. Han var nämligen också överstepräst. Något som dock inte nämns i evangeliet. Men man behöver inte vara vare sig kejsare eller överstepräst för att reagera negativt på påbudet i vår lilla värld. Vi yrkar sålunda i reservation 4 i skatteutskottets betänkande om lag om folkbokföringsregister, m.m. avslag på föreliggande proposition, liksom vi gjorde när principbeslutet fattades för tre år sedan. innehåller många svagheter, vilket bl.a. har påpekats av datainspektionen, konstitutionsutskottet och kulturutskottet utöver vad vi reservanter i skatteutskottet har anfört. Vi har särskilt pekat på frågorna om registeransvar, sökbegrepp och också på angelägna sekretessfrågor i övrigt. Vi kan t.ex. inte inse att det skall vara nödvändigt att införa ett nytt centralt referensregister, när vi redan har centrala register som kan användas även för sådana ändamål, nämligen det centrala skatteregistret som via det s.k. riksaviseringsbandet byggs upp på uppgifter från de nuvarande länsregistren inom folkbokföringen. Snart får vi väl även ett centralt boskapsbokföringsregister där all valboskap kommer att löpande registreras. Vi anser också att det är mycket olyckligt att närheten för de enskilda människorna till den verkligt lilla världen kommer att minska högst betydligt när ansvaret för folkbokföringen överförs från svenska kyrkan till skatteförvaltningen. Visserligen anförs från socialdemokratiskt håll att förslaget förutsätter en medverkan i folkbokföringsarbetet från de allmänna försäkringskassorna. Vi anser att man i stället bör pröva möjligheten att låta svenska kyrkan genom pastorsexpeditionerna svara för denna medverkan. Då skulle man i varje fall i viss utsträckning bevara den närhet som finns i den nuvarande organisationen. För samhället skulle en sådan ordning innebära betydande besparingar i form av färre nyanställningar och mindre utbildning av personal vid försäkringskassorna. Den som inte tillhör svenska kyrkan och som av principiella skäl inte vill vända sig till pastorsexpeditionerna har ju skattemyndigheterna att tillgå. Det är även dessa myndigheter som enligt den nya ordningen har beslutanderätten i folkbokföringsfrågor. Herr talman! Skulle de följande inläggen inte vara tillräckligt provocerande och jag därmed inte får anledning till replik, önskar jag alla en god skatteåterbäring till julkostnadernas bestridande.

Herr talman! Det har blivit mitt öde denna höst att komma upp som talare efter Hugo Hegeland. Det har ibland sina sidor när man ser citaten ur såväl den grekiska mytologin som nu t.o.m. Bibeln. Det är inte alltid så lätt att komma upp som talare i andra hand. När vi nu sista dagen och i det sista ärendet behandlar skatteutskottets betänkande nr 9 om lag om folkbokföringsregister, m.m., kan man konstatera att utskottet har varit osedvanligt givmilt denna gång när utskottet gäller att behandla viktiga delar i liberala motioner. På tre viktiga avsnitt har skatteutskottet tillstyrkt liberala yrkanden som innebär ett bättre skydd för enskilda människors integritet än vad propositionen föreslår. I folkpartiet liberalernas motion Sk25 yrkar vi att riksskatteverket inte skall ha registeransvar för det centrala folkbokföringsregistret. Det är något som för övrigt även datainspektionen ansåg. Vi konstaterar med tillfredsställelse att även skatteutskottet nu enhälligt tillstyrkt vår motion på denna punkt. Det är bra att utskottet även biträder ett annat av kraven i vår motion, nämligen att medborgarskap inte skall få användas som sökbegrepp i registret. Skälet är givetvis att vi vill värna om den enskildes integritet och att personnummer, namn och adress får anses utgöra tillräckliga sökbegrepp. En tredje fråga där ett liberalt förslag vunnit gehör i utskottet handlar om att regler om gallring av uppgifter i folkbokföringsregistret skall ha lagform. Gallring av registret skall alltså ske enligt arkivlagens bestämmelser, vilket är bra. Herr talman! Efter all denna glädje över liberala framgångar i utskottet kan det ju tyckas märkligt, ja kanske t.o.m. otacksamt, att vi ändå i reservation nr 5 yrkar avslag på propositionen. Vårt avslagsyrkande grundar vi helt enkelt på det förhållandet att vi tycker att förslagen kommer i fel turordning. Som framgår av propositionen kommer ett förslag om ny folkbokföringslag att läggas fram under våren 1991. Folkbokföringslagen kommer att innehålla materiella bestämmelser om organisation, verksamhet, m.m. Från folkpartiet liberalernas sida har vi här tagit starkt intryck av datainspektionens yttrande på den här punkten. Jag vill gärna citera en mening ur detta yttrande. Man skriver:''Föreskrifterna i en registerlag om ett registers ändamål och innehåll samt ansvaret för registret etc. måste naturligtvis styras av de materiella bestämmelserna om verksamheten och dess organisation.'' Det är enligt vår mening fel tågordning, och därför yrkar jag bifall till reservation nr 5 där jag också kommer att begära votering. Herr talman! Så några ord om folkpartiet liberalernas övriga reservationer. I avsnittet om ADB-stöd finns frågan om sårbarhet och säkerhet i systemet. Utskottsmajoriteten och konstitutionsutskottet hänvisar här till pågående insatser inom rikksskatteverket och tycker uppbenbarligen att detta räcker som skydd. I reservation 9 hävdar vi liberaler tillsammans med moderaterna att dessa för medborgarna så vitala frågor måste klaras ut innan riksdagen presenteras ett förslag om registerlag. I reservation 12 begär vi från folkpartiet liberalerna att den del av statens person och adressregister, SPAR, som inte omfattas av normal uppdatering av adresser till myndigheter, bör läggas ner. Visserligen säger utskottsmajoriteten att man kan räkna med en uppstramning när det gäller försäljning av personuppgifter, men kvar står fortfarande möjligheten att sälja delar ur registret kommersiellt, något som vi inte kan se att det finns skäl för. I reservation 17 vill vi ånyo peka på den mycket stora vikt vi lägger vid enskilda personers rätt att skydda sin identitet. Det gäller inte minst kravet att personer som utsätts för våld, hot eller trakasserier skall kunna få ett tillfredsställande skydd. I regeringsförklaringen i oktober i år sade statsministern att skyddet för förföljda kvinnor skall stärkas, och samma sak sade riksdagen i våras, just på förslag från SkU. Det finns, som jag ser det, alltså all anledning att nu åter fullfölja denna viktiga fråga. Det gör folkpartiet liberalerna i reservation nr 17. Till slut, herr talman! I själva huvudfrågan om var folkbokföringen bör ligga vill jag bara erinra riksdagen om att folkpartiet liberalerna förordade försäkringskassan som huvudman -- inte minst för att bereda bättre service för allmänheten. Jag vill bara betona vad vi framfört i vår kommittémotion Sk25 om vikten av att tillgodose god service inte minst genom samarbete med försäkringskassorna. Vi är alla överens om att detta skall komma till stånd. Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Hugo Hegeland talade så vackert om julevangeliet. I det står det om de tre vise männen. De som har väckt förslaget om att överföra folkbokföringen till skattemyndigheterna är tre partier, men jag skulle vilja kalla dem tre ''ovise män''. I samband med behandlingen av propositionen talade vi om vad vi tyckte om förslaget. Vi anser fortfarande att det skall rivas upp. Det har vi också markerat i reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall. Om förslaget i den föreliggande propositionen går igenom är det viktigt att framhålla att register och liknande har med sekretesskydd och rättssäkerhet att göra. Därför har vi i en reservation markerat vikten av sekretesskydd. Däremot har vi bara i ett särskilt yttrande framhållit att vi tycker att man borde ta med pastorsexpeditionerna mycket mer i arbetet med folkbokföringen och inte avlöva dem fullständigt på deras arbetsuppgifter. Det har och kommer alldeles klart att få stora konsekvenser i olika bygder. Det innebär att det blir en klar centralisering av den här uppgiften och att människor måste resa längre sträckor för att få dessa kontakter. I en reservation har vi yrkat avslag på propositionen. Vi ställer oss naturligtvis bakom även den reservationen, men eftersom vi skall minska antalet voteringar yrkar jag inte bifall till den.

Herr talman! När riksdagen den 28 oktober 1987, således före vår tid här, beslutade riva den fungerande folkbokföringen, så var det inte bara en administrativ klåfingrighet. Det var också ett kulturellt nidingsdåd, vars konsekvenser man ännu inte har förstått vidden av. Risken är uppenbar att vi förlorar de historiska spåren av landets ofta naturgivna indelning i socknar eller församlingar. Centraliseringen och anonymiseringen av folkbokföringen är dess värre bara en del av en nedbrytningsprocess. Man är i färd med att riva ned den politiska arktiekturen, det civila samhällets struktur och gestalt. Många kunniga och erfarna politiker tycks inte förstå vad det är man håller på med. Förstärkningen av statens länsstyrelser sker i stället för att skapa regionalt självstyre, i en tid då man ute i Europa talar alltmer om regionernas roll och betydelse. EG-anslutningen sker på storkapitalets villkor och har egentligen ingen folklig förankring. Detta ärm exempel på andra klåfingrigheter vad gäller den politiska arkitekturens nedbrytning. Den här nedbrytningsprocessen tjänar bara ett syfte, att centralisera makt och beslut så att de starka kapitalkrafterna, som uppträder allt anonymare och längre från människorna, lättare skall kunna påverka för att inte säga styra dessa beslut. Om maktens politiska hantlangare förstår att man bryter sönder den civila politiska strukturen, vet jag inte. Vi vill i alla händelser inte delta i denna process, och jag vill göra vad jag kan för att allt fler skall få upp ögonen för vad det är som håller på att ske. Vi har sedan urminnes tider samlats i socknar i detta land. Landet har i grunden kvar indelningen i socknar eller församlingar. Att dessa församlingar bara tycks ha kvar sin rent statskyrkliga betydelse, vid sidan om uppgiften med folkbokföringen, förringar inte dess värde som en av samhällets kulturhistoriska och miljömässiga byggbitar. Jag vill avvisa folkbokföringsfrågans koppling till religionsfrihetliga spörsmål. Grubblerier kring kyrkans och religionens roll hör inte hemma i detta perspektiv. Jag har dessutom den erfarenheten att pastorsexpeditionernas personal sköter folkbokföringen med en neutralitet, värdighet och serviceanda som kanske kan bli svår att återskapa hos skattemasarna. Datainspektionen har lämnat mycket allvarlig kritik mot hela förslaget och ber oss observera att länsskattemyndigheten blir registeransvarig för alla lokala folkbokföringsregister i hela länet. Jag citerar datainspektionen: ''Kommitténs förslag innebär således att det kommer att ske en enorm ansamling av personuppgifter på ADB-medium hos 24 skattemyndigheter. Detta skall jämföras med dagens förhållande, där folkbokföringen är decentraliserad till i huvudsak 1 400 pastorsexpeditioner. En sådan koncentration av uppgifter på ADB-medium innebär betydande risker från integritetssynpunkt.'' Statsrådet Åsbrink har inte bemödat sig om att bemöta kritiken utan påstår helt frankt att verksamheten kommer att bedrivas lokalt. I själva verket kommer verksamheten att koncentreras till ett 70-tal skattekontor i hela landet. anställda för folkbokföringen. Nästan samtliga dessa är deltidsanställda kvinnor i medelåldern och boende på orten. De har en unik kompetens som nu riskerar att splittras. Många har blivit lovade anställningar vid de nya skattekontoren, där de så småningom även kan tvingas handlägga skatteärenden. Villkoren för att kvinnorna i denna lojala och trogna yrkeskår skall kunna flytta med är närmast absurda ur regionala, miljö och arbetsmarknadsmässiga aspekter. Pastorsexpeditionerna i exempelvis Idre och Pajala församlingar ligger 20--25 mil från de nya skattekontoren i Mora resp. Haparanda. När folkbokföringen flyttar från Östhammar till Uppsala tvingas den eller de som vill hänga med till tre timmars pendling varje dag eller femton timmar per vecka, när man nu kanske bara har en kvart till arbetet. Det hela blir en brutal indragning av de mest decentraliserade offentliga tjänsterna i landet. Folkbokföringen sker fortfarande manuellt på nästan samtliga pastorsexpeditioner. Oavsett om detta är en verklig nackdel eller bara en inbillad otidsenlighet, kan datorisering genomföras även med bibehållande av en lokal organisation; det är ju en av huvudpoängerna i datorkommunikation. Så till statens försäljning av adressuppgifter. Detta sker ju genom statens person och adressregister, SPAR, med stöd av datalagens 28 §. I propositionen motiveras centraliseringen av folkbokföringen med denna krämaruppgift. Man påpekar att SPAR på ett helt annat sätt kommer att kunna förse en beställare av adresser med relevanta uppgifter för reklamändamål. Vi motsätter oss bestämt denna utveckling och föreslår därför en ändring av datalagen. Ytterligare ett motiv för centraliseringen av folkbokföringen har varit möjligheten att enklare bedriva släktforskning vid landsarkiven, dit allt arkivmaterial skall förpassas under en tioårsperiod. Men landsarkiven har ingen kapacitet eller beredskap för att ta emot detta enorma material. Samtidigt bryts de rent fysiska banden med den bygd som ändå torde vara en levande del av släktforskningen. Forskningsargumentet synes därför vara mycket svagt. Herr talman! Vi avvisar propositionen och hela den föreslagna förändringen av folkbokföringens organisation. Vi anser att pastorsexpeditionerna även fortsättningsvis kan sköta folkbokföringen. De religionsfrihetliga knutar som eventuellt kan hittas kan man nog klara av att lösa. Skulle detta inte accepteras tycker vi, i likhet med datainspektionen, att en ny lokal folkbokföringsmyndighet skall inrättas. Detta kan väl ske genom en formell delning av pastorsexpeditionerna och enklast bara med nya skyltar i entrén, skulle jag tro. Enligt uppgift har varken datorer inköpts eller personal anställts för den organisation som skall fungera inom ett halvår. Bara en försöksanläggning finns, och man är i färd med att föra över personakterna på pastorsexpeditionerna. Vi anser därför att man åtminstone borde kunna uppskjuta reformen. Som en särskild poäng ser vi det att man då tills vidare kan spara uppskattningsvis 200 miljoner av statens utgifter. Om riksdagen, trots att våra och i viss mån de borgerliga partiernas motiv för avslag är välgrundade, ändå väljer att genomföra reformen anser vi att vi bör kunna få en fullständig lägesredovisning i form av en skrivelse till riksdagen. Förstör inte allt vi har! Försök att bygga vidare på det som ändå fungerar i en orolig tid och en orolig värld! Se till den nära service som vi fortfarande kan få på pastorsexpeditionerna när vi behöver ett personbevis eller annan hjälp från folkbokföringen. Att vi dessutom borde förankra oss bättre lokalt i alla livets och samhällets frågor gör ju inte vår plädering svagare. Jag yrkar bifall till vår reservation 2 i detta betänkande och kommer att begära votering på den punkten. I övrigt avstår vi från att begära votering, även om vi självfallet står för innehållet i alla våra reservationer. I den mån det blir voteringar om en del borgerliga reservationer avser vi att stödja dem. Det kan, har jag förstått, gälla exempelvis moderaternas reservation 4, folkpartiets reservation 5 och även folkpartiets reservation 17 om sekretessprövningen. Man talade här om rädslan för att kvinnor blir förföljda. Jag instämmer också i det, även om jag inte tog upp det i mitt anförande. Tack, herr talman!

Herr talman! År 1987 fattade riksdagen beslut om en omorganisation av folkbokföringen. Riksdagens beslut innebar en överföring av den löpande folkbokföringen från pastorsexpeditionerna till de lokala skattemyndigheterna eller de lokala skattekontoren, som de kommer att heta från den 1 januari 1991. Riksdagen uttalade också att den allmänna försäkringskassan skulle ta aktiv del i folkbokföringen. Anledningen till omorganisationen var att det skulle bli en rak och enhetlig organisation. De principiella religionsfrihetsaspekterna som rör organisationsfrågan skulle också tillgodoses. Man skulle i framtiden använda ADB-mediet. I våras beslutade vi här i riksdagen att anslå pengar för att kunna påbörja förberedelsearbetet med att föra över uppgifter från pastorsexpeditionerna till de lokala skattemyndigheterna. Det arbetet är nu i full gång ute i landet. Den proposition som vi i dag har att ta ställning till gäller lag om folkbokföringsregister. Grunden för förslaget är det förslag som den organisationskommitté som blev tillsatt har lagt fram. Av förslaget framgår hur man skall organisera folkbokföringen i framtiden när det gäller datorisering, integritetsskydd, m.m. I framtiden kommer det att bli det lokala skattekontoret som kommer att ha ansvaret för folkbokföringsregistret. Man kommer då att i det registret ha uppgifter om de människor som bor eller har bott inom verksamhetsområdet. Det kommer också att finnas ett centralt register med begränsade uppgifter, som kommer att finnas över hela landet. Det kommer samtliga skattemyndigheter att ha tillgång till. Registeransvariga kommer länets skattemyndigheter att bli. Försäkringskassans medverkan i folkbokföringen kommer att ske genom information till allmänheten, utlämnande av blanketter samt hjälp till den enskilde att fylla i blanketter och kontroll av de blanketter som den enskilde har fyllt i på egen hand. I propositionen tas också upp frågan om vad man skall få söka på i registret, det s.k. sökbegreppet. Regeringen föreslår i propositionen att man skall kunna söka på utländskt medborgarskap -- detta för att man skall kunna rikta information till människor på deras eget språk. Konstitutionsutskottet, som har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen, har uppfattningen att sökning på medborgarskap skulle kunna kränka den personliga integriteten. Skatteutskottet instämmer i konstitutionsutskottets åsikt och tycker inte att det finns tillräckliga skäl för att anta det förslaget i propositionen. I stället skall man inte tillåta sökning på medborgarskap. Avslutningsvis vill jag kommentera några av de reservationer som har lämnats. Även den här gången ställs det förslag om att beslutet som fattades 1987 inte skall genomföras. Som jag ser det har ingenting framkommit som skulle kunna motivera att det förslag som riksdagen antog 1987 skulle rivas upp. Jag tycker det vore ytterst olyckligt om man nu skulle avbryta det arbete som är i full gång inför omorganisationen. Moderaterna framför i en reservation förslag om att pastorsexpeditionerna i framtiden skall få den roll som försäkringskassorna nu får i och med den nya organisationen. Att nu ge kyrkan nya uppgifter i folkbokföringen skulle innebära att man inte får den raka organisation som bl.a. var meningen med omorganisationen. Försäljning av uppgifter från folkbokföringen tas också upp i en reservation. Självfallet skall man vara restriktiv med försäljning av de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret, men eftersom lagrådet nyligen har granskat ett lagförslag om offentlighet, integritet och ADB och i lagrådsremissen förordar en uppstramning i frågan om myndigheters försäljning av personuppgifter, tycker jag inte att vi skall föregripa den propositionen utan invänta och se vad den innehåller. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Marianne Andersson i Gislaved tycker inte att det har framkommit något som helst som talar för att man skulle avbryta den organisationsförändring som påstås vara i vardande. Jag sade i mitt huvudanförande att enligt uppgift har varken datorer inköpts eller personal anställts. Den personal som man diskuterar om att överflytta från pastorsexpeditionerna till de nya lokala skattekontoren svävar, efter vad jag förstår, i fullständig okunnighet om vad som kommer att ske. Jag tycker att det är mycket märkligt att driva på en sådan fråga. Hur skall en sådan här stor organisation hinna landa inom ett halvår? Det förefaller mig faktiskt i hög grad kunna bli ett hafsverk. Låt mig också tillägga att jag vet att folkpartiet gärna driver frågan om denna förändring. Jag vet inte vad man har för grund till det. Kanske finns det frihetliga aspekter på frågan, och det må vara. Må jag då också säga att miljöpartiet de grönas inställning i den här frågan är att kyrkan skall skiljas från staten. Ni förstår då att vi verkligen står för detta. Vi tycker inte att detta har med religionsfrihetliga aspekter att göra. Det är en praktisk organisation. Låt den fortsätta att fungera. Jag tror faktiskt att folkflertalet i det här landet är av den åsikten.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag i alla fall har fått från mitt län håller man på att köpa in datorer och förbereda det här arbetet.

Ärade kammarledamöter! Jag vill tacka er alla för ett mycket gott riksdagsarbete. Jag har flera gånger offentligt sagt att riksdagen består av kunniga, kompetenta och ambitiösa ledamöter. Detta är en stor tillgång för landet. Jag vill i kväll så här inför julen gärna upprepa detta. Jag vill av hela mitt hjärta önska er alla en god och trevlig jul. Ni är väl förtjänta av några dagars vila, efter en arbetsam riksdagshöst. Jag vill också tacka de vice talmännen, kammarsekreteraren och all riksdagens personal för ett väl utfört arbete och för den arbetsglädje ni alla har visat. Jag vill också på allas våra vägnar önska dem en riktigt god jul och ett gott nytt år. januari 1991 kl. 10.00 ringer voteringsklockorna in vårens arbete. Välkomna tillbaka! Det vore roligt att då åter få se er alla här i riksdagens plenisal. Höstens arbete är härmed avslutat.